Fru talman! Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att initiera för att förbättra den oacceptabelt undermåliga arbetsmiljön för de anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Generaldirektören ansvarar fullt ut för arbetsgivarpolitiken och har det fulla arbetsmiljöansvaret på myndigheten. Jag har alldeles nyligen haft ett möte med generaldirektören där jag tydliggjorde för honom att jag tar uppgifterna om brister i arbetsmiljön på myndigheten på största allvar. Jag förväntar mig att generaldirektören tar sitt fulla ansvar för arbetsmiljön på myndigheten. Vid mötet redogjorde generaldirektören för de åtgärder som han har vidtagit samt avser att vidta. Jag fortsätter att följa frågan noga.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Min fråga var vilka konkreta åtgärder ministern avser att initiera för att förbättra den oacceptabelt undermåliga arbetsmiljön för de anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Ministern svarar: "Generaldirektören ansvarar fullt ut för arbetsgivarpolitiken och har det fulla arbetsmiljöansvaret på myndigheten." Det är helt rätt. Men om inte det här fungerar har ministern det övergripande ansvaret för myndigheten. Jag har debatterat den här frågan för ganska länge sedan med ministerns företrädare, Ylva Johansson, som svarade på samma sätt. Jag undrar: Var går smärtgränsen för den undermåliga arbetsmiljösituation som personalen på myndigheten har? Jag vill ge en kort bakgrund. I juni kunde Dagens Nyheter avslöja att flera anställda hade sagt upp sig och larmat om en usel arbetsmiljö på den nystartade Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Gävle. Generaldirektören anklagades för hård hierarkisk styrning och trakasserier av personal. Fackförbundet Sacos lokala skyddsombud gjorde en arbetsmiljöanmälan med krav på omedelbara åtgärder. Parallellt skickades en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet. Majoriteten av de anställda anses stå bakom skrivelsen. Det gjordes uttalanden som fick personalen att må dåligt. Det fälldes kommentarer om vikt. Det kom uppmaningar till kvinnor att bära kort kjol och högklackat. I augusti slutade ytterligare anställda vid myndigheten. Branschorganisationen Sveriges Företagshälsor meddelade arbetsmarknadsministern att man inte längre hade förtroende för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Detta är oerhört allvarligt. En del av myndighetens uppdrag är just att sprida kunskap om hur företagshälsor ska arbeta på bästa sätt. Därför anlitades också företagshälsobolaget Previa redan i juni. Alla anställda skulle intervjuas om sina erfarenheter, och en rapport med förslag till förändringar skulle lämnas in i oktober. Previas kommunikationschef Peter Skald uttryckte sig såklart positivt om att man tog tag i detta och att man tog hjälp. Sedan har dock Previa avsagt sig uppdraget. Detta är anmärkningsvärt. I början av september meddelade Previa myndigheten att bolaget hoppade av, då man enligt tjänsteanteckningar inte hade samsyn om uppdraget och skulle få svårt att samarbeta kring resultatet. Myndighetens fackliga företrädare från Saco, Annika Hed Ekman, har varit skyddsombud på arbetsplatsen. Det var Annika Hed Ekman som i juni i sin roll som skyddsombud lade fram en begäran till generaldirektören om att en skyndsam arbetsmiljöåtgärd skulle vidtas. Därvid räknades en lång rad problem upp som ansågs riskera medarbetarnas hälsa: hög arbetsbelastning, krav på snabb leverans, tillgänglighet på kvällar och helger, avsaknad av systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket krävs enligt lagen, samt en starkt påfrestande situation. Ministern har i Dagens Nyheter uttalat att man tar situationen på allvar och att man följer det här. Det är samma uttalanden som den tidigare ministern har kommit med. Min fråga är: Vad menar ministern med att man tar detta på största allvar? Problematiken har varit känd länge men fortsätter. Jag vill gärna ha svar på det här.

Fru talman! Jag tackar Saila Quicklund för en mycket bra och viktig interpellation. Uppenbarligen har regeringen stora problem på arbetsmiljöområdet. Man har skapat en myndighet som ska jobba just med arbetsmiljöfrågor men där det verkar vara kaos och hela havet stormar. Precis som Saila Quicklund redogjorde för har företagshälsobolaget Previa haft ett uppdrag. Previa hoppade av uppdraget eftersom man inte fick utföra arbetet som man själv tänkt sig, det vill säga intervjua de personer som slutat. Det var också så att akademikerfackets lokala skyddsombud slog larm. Man kan inte direkt påstå att statsrådets interpellationssvar är uttömmande. Det väcker en lång rad frågor, precis som Saila Quicklund beskriver. Det vore intressant att veta vad regeringen är mest nöjd med när det gäller den hårt kritiserade myndigheten. Finns det något mål som man har uppnått med Mynak? Vad är det som gör att statsrådet har förtroende för myndigheten och ledningen? Väljarna och Gävleborna förtjänar svar. Vad är det som gör att statsrådet anser att myndigheten över huvud taget fungerar? Det finns även andra områden där regeringen verkar ha problem i frågor som rör arbetsmiljö. Nu i veckan har en publikation avslöjat att Arbetsmiljöverket misstänks mörka egen dålig arbetsmiljö. Man har inte diariefört viktiga skrivningar till Arbetsmiljöverket. Jag skulle vilja ha det korta, enkla och raka svaret på följande frågor: Vad är statsrådet mest nöjd med när det gäller den här myndigheten, som ska jobba med arbetsmiljökunskap, och vad det är det som gör att statsrådet har förtroende för myndighetens ledning?

Fru talman! Som jag berättade i mitt interpellationssvar träffade jag generaldirektören för myndigheten förra veckan. Jag har varit väldigt tydlig med att jag tar uppgifterna om situationen på myndigheten på allra största allvar. Generaldirektören har för mig redovisat de planerade och vidtagna åtgärderna. Det är såklart väldigt viktigt. Myndigheten har i samverkan med skyddsombud och arbetstagarorganisationer identifierat ett antal åtgärder. Man har sammanställt dessa i en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Jag har också tydliggjort för myndighetschefen att jag i närtid förväntar mig att se resultat av de åtgärder som myndighetschefen har vidtagit och planerar att vidta. Därför fortsätter jag att följa frågan noga. Jag kommer också att följa upp resultatet av de vidtagna och planerade åtgärderna på ett lämpligt sätt.

Fru talman! Det finns tydliga förväntningar på en myndighetschef som stipuleras i myndighetsförordningen 2007:515 och som sedan utvecklas i regeringens chefspolicy för myndighetschefer. Till det kommer även övriga lagar och förordningar som man har att förhålla sig till som arbetsgivare och chef. Det är intressant att veta hur statsrådet ser att myndighetschefen uppfyller kraven i myndighetsförordningen. Upplever ministern att myndighetschefen gör det? I 4 § 4 står att myndighetens ledning ska säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Det står också i förordningen att myndigheten ska se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten och skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. Dessutom skulle det vara intressant att få höra hur statsrådet ser att myndighetschefen uppfyller kraven i chefspolicyn. Där står följande om kvalificerat statligt ledarskap: Myndighetschefen ska entusiasmera och motivera sina anställda och vara initiativrik och analytisk samt ha en god samarbetsförmåga. Myndighetschefen behöver inte nödvändigtvis själv vara den främsta experten inom sitt verksamhetsområde men ska ha förmåga att samla den personal som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och säkert. Myndighetschefen behöver vidare ha en förmåga och ett intresse av att samarbeta och arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Flera medlemmar av det befintliga insynsrådet har uttalat sig om ett bristande förtroende för myndighetens förmåga att leverera sitt uppdrag, vilket är allvarligt. Mina frågor är: Har statsrådet eller departementet undersökt hur de viktigaste intressenterna ser på myndighetens möjlighet att utföra sitt uppdrag? Vilka insatser ser statsrådet som nödvändiga för att upprätta förtroendet för myndigheten? Vilka råd eller instruktioner har myndighetschefen fått av statsrådet? Alla människor kan göra misstag. Grunden i den lagstiftning och praxis vi har på arbetsmarknaden är att alla ska ha chansen att rätta till det som inte fungerar. Arbetsgivaren, det vill säga regeringen, har också ett omfattande ansvar att stödja den anställde så att den kan förändra det beteende som arbetsgivaren inte anser stämmer överens med de krav som finns på arbetsmarknaden. Här skulle det vara väldigt intressant att ta del av om statsrådet anser att de allvarliga beteenden som har rapporterats är i enlighet med de krav som regeringen ställer på just myndighetschefer.

Fru talman! Det är alltså den här regeringen som har skapat Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som har placering i Gävle. Det är den här regeringen som har utsett ledningen för den myndigheten. Det är den här regeringen som är ansvarig för arbetsmiljön på alla sina myndigheter. Det är mer än lovligt pinsamt, med tanke på att det är regeringens prestigemyndighet för att jobba just med arbetsmiljökunskap, att den har uppenbara stora interna problem. Jag tyckte att jag ställde två raka och enkla frågor. Men jag var tydligen otydlig eftersom statsrådet inte besvarade dem. Jag ställer gärna om dem igen. Vad är det regeringen anser har varit mest lyckosamt med den nya myndigheten? Jag tänker då naturligtvis inte på alla konsulter som får jobba med arbetsmiljöfrågor på myndigheten. Det var den ena frågan. Den andra frågan är: Vad anser statsrådet om att Previa avsäger sig uppdraget för att det inte får utföra det uppdrag som det vill för att kunna reda ut arbetsmiljön på myndigheten? Det verkar finnas en röd tråd genom frågorna. Arbetsmarknadsnytt avslöjar att det även förekommer en dålig arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket, fru talman. Man diarieför inte handlingar på grund av att man är rädd för att den mediala bilden ska skadas. Det verkar vara ett genomgående tema för regeringen. Det är viktigare med mediala bilder än vad det är med en god arbetsmiljö för medarbetarna. Jag skulle gärna vilja ha svar på de två enkla frågorna jag ställde till statsrådet.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att för regeringen är arbetsmarknadsfrågorna av yttersta vikt. Vi prioriterar dem i många olika myndigheter. Det är väldigt viktigt att också vara tydlig här i kammaren. Kränkande och diskriminerande beteenden är såklart aldrig acceptabla. Det har förtydligats till myndighetschefen att regeringen förväntar sig att myndighetschefen företräder myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt samt har ett respektfullt och värdigt bemötande. Som jag nämnde tidigare, fru talman, har myndighetschefen för mig redogjort för vidtagna och planerade åtgärder. Man har, precis som det ska gå till på svensk arbetsmarknad, i samverkan med skyddsombud och arbetstagarorganisationer identifierat åtgärder och sammanställt dessa i en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. En av åtgärderna i handlingsplanen handlar om att genomföra en kartläggning av myndighetens organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö samt utifrån kartläggningen formulera rekommendationer om åtgärder för myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete. Särskilt ska frågor om arbetsbelastning, bemötande och delaktighet belysas. Myndigheten har i detta sammanhang kopplat in företagshälsovården att utföra uppdraget. Myndighetschefen har informerat mig om att ett annat bolag än det tilltänkta har tilldelats uppdraget att uträtta kartläggningsuppdraget. Jag vill också förtydliga att den svenska förvaltningsmodellen innefattar en delegering av de arbetsgivarpolitiska frågorna till myndigheten. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen innebär att myndighetschefen fullt ut ansvarar för arbetsgivarpolitiken på myndigheten. Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Regeringen har att bedöma att verksamheten på myndigheten fungerar på ett betryggande sätt. Detta sker bland annat genom de årliga myndighetsdialogerna. Vi har också en löpande och väldigt nära dialog mellan Arbetsmarknadsdepartementet och myndigheten. Som jag sa tidigare fortsätter jag att följa frågan noga, och jag kommer också att följa upp resultatet.
Fru talman! Sveriges Företagshälsor företräder 130 företag och arbetar just med företagshälsovård runt om i landet. I juni skickade vd:n Peter Munck af Rosenschöld ett mejl till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson där han uttryckte sin stora oro för situationen på Mynak. Han säger till DN: "Myndigheten ska spela en vital roll i arbetsmiljö-Sverige, men med tanke på rådande situation där man knappt har någon personal kvar så klarar de inte av att fullföra sitt uppdrag. Dessutom är vi oroliga för arbetsmiljöområdet som sådant, när en myndighet som ska hålla koll på sådant har så pass allvarliga arbetsmiljöproblem." Han är också kritisk mot regeringen. Han uttrycker att man från regeringens sida inte har hanterat problemet med tillräcklig kraft. Man har inte agerat tillräckligt fort, och man har inte gjort tillräckligt. Om man hade gjort det redan vid den första förvarningen skulle inte så här många personer ha behövt sluta på myndigheten. Situationen hade varit betydligt bättre. Han uttrycker också att regeringen måste ta sig en rejäl funderare på hur man upprättar förtroendet för myndigheten och hur man ser till att den blir en attraktiv arbetsplats. Fru talman! Vi pratar om en myndighet som ska handleda andra på det här området, vilket är anmärkningsvärt. Previa, Sveriges Företagshälsor och personal på Mynak har alltså inte längre förtroende för myndigheten och dess ledare. Det är klart allvarligt. Min fråga till ministern, som jag fortfarande inte har fått svar på, blir: Hur länge ska regeringen vänta med att följa upp en myndighet där personalen far så illa och där personalen slutar? Detta är en organisation som många saknar förtroende för.

Fru talman! Arbetsmiljöfrågorna är väldigt viktiga för regeringen. Därför är också myndigheten och dess verksamhet viktiga. Regeringen har höga förväntningar på att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag och bedriva en bra verksamhet. Eftersom arbetsmiljöområdet också berör många olika aktörer, och även politik och olika ämnesområden, är det såklart nödvändigt att myndigheten har goda relationer både till andra myndigheter, till arbetsmarknadens parter och till forskningen. Jag har tydliggjort för myndighetschefen att jag förväntar mig att i närtid se resultat av de åtgärder som myndighetschefen har planerat och avser att vidta. Jag följer noga frågan och kommer att följa upp resultatet.